Herr talman! Kurt Ove Johansson får det till att låta som om debatten gäller vem som bäst skyddar den personliga integriteten. Det är inte detta det handlar om här. Vad beträffar historien skulle jag vilja påminna om den insats som Kerstin Anér har gjort i den här frågan under väldigt många år. När hon satt i riksdagen slog hon verkligen ett slag för den personliga integriteten och skyddet för personer mot det intrång som kunde ske genom datorisering av personregister etc. Men det är som sagt inte den frågan det gäller här. Sedan vill jag ta upp frågan om den tillfälliga resursförstärkning som jag talade om i mitt första anförande. Kurt Ove Johansson undrar om jag har särskilda informationer som utskottet i övrigt inte har del av. Jag utgår ifrån att Kurt Ove Johansson har läst vad han själv står bakom i utskottet. Högst upp på s. 4 i betänkandet står precis det som jag sade, att datainspektionen har lämnat in en ansökan om att få disponera överskottet. Man får skilja mellan utgiftsramen, som riksdagen beslutar om, och möjligheten att utnyttja ett överskott som datainspektionen levererar in till staten. Hela utskottet har i sin skrivelse fört fram -- och vi har tagit upp det i vår reservation -- att det finns möjligheter till förstärkning på det sättet. Regeringen har inte tagit ställning, och det står också på s. 4 att skrivelsen för närvarande är föremål för övervägande inom regeringskansliet. Så jag kan inte förstå att det skulle vara någon nyhet för Kurt Ove Johansson. Det fanns många andra påhopp i Kurt Ove Johanssons inlägg, bl.a. att målet för tillsyn inte har uppfyllts på länge och att möjligheterna att uppnå det nu skulle försvåras. Det har inte kunnat uppfyllas under många år på det sätt som var meningen med datainspektionen. Det gör också att frågan nu är föremål för utredning i datalagsutredningen. Vi brukar vanligtvis hantera ärenden så att om det pågår en utredning skall vi inte under tiden ändra en organisation. Det är klart att man kunde ha en jätteapparat för att kunna kontrollera, men jag tror att vi är ganska överens om att vi inte vill att datainspektionen skall bli något enormt kontrollorgan, utan att den skall fortsätta i ungefär den nuvarande storleken. Jag tror också att man från inspektionens sida tycker att det inte är meningen att man skall utvidga sig över alla gränser, utan det måste vara en mindre apparat för att den skall fungera. Då gäller det att inom ramarna se till att den fungerar på bästa sätt och att vi får ut det som vi önskar av inspektionen. Sedan är det ju fel att påstå att vi skulle försöka dölja att datainspektionen är en tusenkronorsmyndighet. Det står också i skrivelsen som vi alla ställt oss bakom. Det enda som vi inte är överens om är de två sista styckena på s. 4 i betänkandet. Där vill vi från de borgerliga partierna ha en annan text som finns i vår reservation. Så vi försöker verkligen inte dölja någonting. Det är helt öppna kort. Det är bara det att vi drar litet olika slutsatser.

Herr talman! Jag hade nöjet att sitta med Kerstin Anér i datalagstiftningskommittén och kan precis som Ingela Mårtensson lovorda de insatser som Kerstin Anér gjorde. Hos henne fanns ett genuint intresse att skydda den personliga integriteten. Men det som gör mig litet besviken är att när den socialdemokratiska regeringen tidigare om åren har givit datainspektionen ökade resurser, har det närmast varit så att folkpartisterna här i riksdagen har stått upp och menat att socialdemokraterna har varit för njugga, trots att vi har givit datainspektionen nya resurser. Nu sitter ni och frånhänder datainspektionen 0,5 %. Det är alltså denna frontförändring från folkpartiets sida som jag tycker är utomordentligt beklaglig. Sedan är det naturligtvis på det sättet, Ingela Mårtensson, att jag utomordentligt noga har läst igenom handlingarna som vi diskuterar. Jag har också sett formuleringen på s. 4 som Ingela Mårtensson åberopade. Det var bara det att när jag ställde frågan till Ylva Annerstedt i konstitutionsutskottet, om detta betydde att datainspektionen hade att räkna med nya resurser för 1992/93, fick jag svaret från Ylva Annerstedt att hon inte kunde gå i god för detta men att det pågick diskussioner inom regeringen. Det var därför jag tyckte att det var litet egendomligt. Ingela Mårtensson kan tydligen stå här i talarstolen och lova att datainspektionen skall få nya resurser, men folkpartiets representant i utskottet kunde inte göra det när vi behandlade frågan där, och det är en väldig skillnad. Det här gäller, Ingela Mårtensson, en integritetsfråga. När man går igenom de handlingar som ligger till grund för vår diskussion och vad datainspektionen har uttalat, finner man en klar varning för att om datainspektionen får minskade resurser, som regeringen har föreslagit, kan inspektionen inte upprätthålla den nuvarande nivån när det gäller tillsyn och snabbheten i att behandla de tillståndsärenden som föreligger. Det här kommer att på olika sätt slå hårt mot datainspektionens verksamhet. Självfallet gäller att om man frånhänder en myndighet resurser, samtidigt som myndighetens arbetsbörda ökar, inte minst på grund av riksdagsbeslut, får det konsekvenser för de uppgifter myndigheten är satt att sköta -- i det här fallet att trygga den personliga integriteten.

Herr talman! Ingela Mårtensson talar egentligen emot sig själv. Samtidigt som hon betonar att det finns ett stort mörkertal, har regeringen mage att frånhända datainspektionen resurser. Det ställer Ingela Mårtensson upp på! Samtidigt växer ärendemängden, samtidigt som ärenden blir allt svårare att handlägga, och samtidigt som vi i riksdagen fattar beslut som innebär att vi lägger ytterligare arbetsbörda på datainspektionen. Det är närmast ansvarslöst att i ett sådant läge föreslå att datainspektionen skall få sämre resurser. Det kommer naturligtvis att gå ut över den personliga säkerheten och den personliga integriteten. Ingela Mårtensson far faktiskt med osanning när hon talar om den socialdemokratiska regeringens sätt att behandla datainspektionen de senaste åren. Hon säger att datainspektionen inte fick några nya resurser. Men det var precis vad datainspektionen fick. Jag har ett papper här angående budgetåret 1989/90. Vad hände då? Jo, då föreslog den socialdemokratiska regeringen att 600 000 kr. av överskottet som datainspektionen hade arbetat ihop skulle få användas som resursförstärkning för att stärka datainspektionens arbetsmöjligheter i olika sammanhang och höja kompetensen. Det som var intressant då var, att när förslaget behandlades fanns det en reservation fogad till utskottets utlåtande. Reservanterna tyckte att trots att datainspektionens resurser utökades var vi för snåla, och de ville lägga på ytterligare en miljon. Nu när de sitter i regeringsställning och har möjlighet att påverka denna situation, har de glömt allt. Då går de så långt att de inte ens nöjer sig med att låta datainspektionen få ha kvar sina tidigare resurser, utan de frånhänder inspektionen 0,5 %. Det är helt uppenbart att politiken på dataområdet, som Ingela Mårtensson gör sig till den främsta förespråkaren för, är från integritetssynpunkt en fruktansvärt dålig politik.

Herr talman! Jag tror inte att Inger René skall försöka tolka vad jag säger. Det ger jag bäst uttryck för själv. Om man har följt denna verksamhet det minsta lilla, ser man att datainspektionen ända sedan den började sin verksamhet har haft svårt att leva upp till målen för tillsynen. En förutsättning för att göra det är att datainspektionen kan behandla tillståndsansökningar inom rimlig tid. De resurser som utskottsmajoriteten vill tillföra datainspektionen skall dirigeras till en ökad tillsyn. Det har vi också understrukit i våra skrivningar. Om Inger René hade bemödat sig om att ta del av vad utskottsmajoriteten verkligen har sagt hade hon kunnat bespara sig det förra inlägget.

Herr talman! I ett modernt demokratiskt samhälle finns vissa självklarheter, bl.a. att gamla och sjuka bör och skall få hjälp som tack för vad de har uträttat. Samhället skall givetvis inte tillåta någon misär. Skyddsnätet skall ligga lika högt som medkänslan. Sådana utgifter är viktiga. Sådana beslut skall vi fatta med förtjusning. Vad är en miljard kronor som går till de politiska partierna? Vad är 500 milj.kr. som går till presstöd för att hålla vissa politiska partiorgan vid liv? Vad är 13,5 miljarder, dvs. 13 500 000 milj.kr., i stöd till organisationer och föreningar? Vad är 5 000 Jo, det är att politikerna tar andras pengar, skattebetalarnas pengar och utnyttjar till eget bruk. Partistödet är alltså inte det största av dessa belopp, och framför allt inte det partistöd som riksdagen direkt kan påverka. Men det används av politiska partier. Hur då? Jo, t.ex. till att smutskasta varandra. Det används för att lyssna på varandra i kammaren -- det kan vara flera personer närvarande samtidigt. I dag är det nästan lika många här som uppe på läktaren. Det är ovanligt bra. De andra sitter någon annanstans -- obs! alltid arbetande. Partistödet kan användas till att avlöna ombudsmän som åker omkring i landet. Det kan användas till att göra groteska valaffischer, där man försöker snygga upp en del, och till att skriva något konstigt på andra affischer. Det används till att hålla kurser osv. Dvs. det används till att bygga upp en apparat, ytterligare en apparat. Vi har fullt av dem i Sverige. Om man vill ha det på det viset så är det väl okej, kan man säga. Men, herr talman, varför skall folk betala till det över skatten? I så fall borde man i stället betala direkt. Varje svensk -- och då menar jag varenda levande person från en månads ålder och uppåt -- betalar 1 500 kr. om året i förenings och organisationsavgifter till föreningar som de inte är med i själva. Det är det som kallas för organisationsstödet. Ovanpå det kommer alla de andra beloppen. Då är man uppe i 2 000 kr. Vi har i dag kommit fram till att riksdagen i andra sammanhang skall föregå med gott exempel. Det är viktigt. Det är viktigt att inte gå ut till andra och säga: Nu skall ni skärpa er. Det skall bli litet hårdare tider. Men själva skall vi be att få mera pengar att rulla oss i. Vi har föreslagit att man skall halvera partistödet snarast. Att ta bort det med en gång skulle bli en sådan fruktansvärd chock att man antagligen skulle få skicka in läkare här i lokalen för att klara av det. Halvera partistödet snarast! Sedan en ekologisk betraktelse. Det finns många intressanta små kryp i ett träsk. Därför bör man vara mycket varsam när man dränerar träsk. Det har jag lärt mig. Däremot finns det träsk som man inte skall vara varsam när man dränerar. Det är politikens eget träsk. Där finns det alldeles säkert mycket intressant som kommer fram, om man går till botten. Med detta vill jag yrka bifall till Ny demokratis reservation.

Fru talman! Det är hög tid att ändra på systemet, skriver man i reservationen, men det framgår inte efter vilka principer man vill ändra systemet. Vad som är måttligt, på vilka nivåer man skall lägga sig, är något som vi kan diskutera. Vad är då måtta? Är det måtta t.ex. att påstå att gratistjänsterna för de politiska partierna och de politiska sekreterarna skall uppgå till över 400 milj.kr.? Om man hävdar det har man nog fel på sin räknesnurra. Man skulle kunna diskutera enprocentskravet om det utgick från fasta kriterier, t.ex. resultatet i närmast föregående val. Det är den regel som gäller för den officiella valservicen. Men för att få del av det statliga stödet till politiska partier gäller att man i närmast föregående val skall ha uppnått 2,5 % av rösterna. Detta, Ian Wachtmeister, hade vi i kds mycket stor glädje av under den senaste mandatperioden, eftersom vi då hade passerat denna gräns. Det var av stor betydelse för vår del. Men att utgå från opinionsundersökningar är däremot helt orimligt. Då måste man ju i lagtexten mycket klart specificera vad som skall gälla för dessa opinionsundersökningar, eftersom rena godtycket annars kan komma att styra partistödet. Tack för ordet!

Fru talman! Till det betänkande som nu behandlas har vi socialdemokrater fogat en reservation på ett mycket viktigt område. Vi har tyvärr från en majoritet i utskottet inte vunnit någon som helst förståelse för våra synpunkter. Vad vi föreslår är som vi ser det måttliga men väl motiverade krav på ökade insatser för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten har, som vi säger i vår reservation, tagit en allvarlig utveckling i vårt land. Så gott som dagligen får svenska folket i bl.a. massmedia rapporter om olika härvor som uppdagats bl.a. genom de granskningar som utförs av skattemyndigheterna. Den tidigare socialdemokratiska regeringen nedlade ett intensivt arbete på att komma åt den ekonomiska brottsligheten. För oss förefaller det anmärkningsvärt -- men icke förvånansvärt -- att den nya borgerliga regeringen i sin första budgetproposition inte på något sätt kan eller vill ange några som helst åtgärder mot denna typ av brottslighet. Genom skattereformen, som den borgerliga regeringen nu håller på att punktera, har utrymmet för avancerad skatteplanering, skatteundandragande och skattefiffel minskat. Att helt avskaffa möjligheterna till skatteundandragande är inte möjligt. Därför är det nödvändigt att man på alla sätt upprätthåller tilltron till skattesystemets rättvisa, och det gör man bäst genom att förstärka åtgärderna mot skattebrott. Riksdagen kommer senare i vår att behandla en socialdemokratisk partimotion, där vi kräver en förstärkning av resurserna till polisen, kronofogdemyndigheterna och åklagarna med sammanlagt 50 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit. I den här reservationen pekar vi på behovet av åtgärder för att råda bot på de brister som finns hos skattemyndigheterna. Behovet av exempelvis utbildning är stort. Vidare skulle vi gärna se att en särskild myndighet, exempelvis riksskatteverket, fick ett övergripande ansvar för att samordna skattemyndigheternas, tullverkets och kronofogdemyndigheternas ansträngningar att angripa den ekonomiska brottsligheten. Våra ytterst blygsamma krav avvisas av utskottsmajoriteten. Motivet för denna avvisning anges vara det statsfinansiella läget. Det kan väl inte vara bärande skäl, ty erfarenheterna visar att förstärkningar i olika former, som skapar möjligheter till ökad och framför allt effektiv kontroll, på sikt kommer att ge betydande ökningar av statens inkomster. Åtgärderna kostar mer än de genererar i inledningsskedet men kommer väl att betala sig inom några få år. Det här är således enligt vårt förmenande en mycket bra investering inför framtiden. Avslutningsvis vill jag säga att det säkerligen känns föga stimulerande för dem som arbetar med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten när regeringen hos skattemyndigheten minskar en redan otillräcklig resurs för att komma i nivå med andra myndigheters möjligheter att utreda brott. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservation nr 1 som är fogad vid detta betänkande.

Som information till kammarens ledamöter vill jag meddela att om voteringarna inte har påbörjats kl. 17.50, blir det inte några voteringar i dag, utan de uppskjuts till nästa vecka.

Fru talman! Jag kommer kanske att ta i anspråk något mer än mina sex minuter, men å andra sidan skall jag korta ned mitt anförande om tullverket, så det kommer att jämna ut sig i det stora hela. I detta betänkande behandlas anslag till skatteförvaltningen. Det är inte många som tycker att det är roligt att betala skatt. Men det blir å andra sidan ännu bistrare om man sänker skatterna så att den generella välfärdspolitiken ersätts med den starkes trygghet. Det blir ännu mindre roligt att betala skatt om man får en känsla av att vissa slipper undan från det som andra måste betala. Därför måste alla skattesystem kombineras med en effektiv kontroll. Fru talman! Skatt utan kontroll är kollekt. Skatteförvaltningens devis är ''rätt skatt på rätt sätt'', dvs. att ingen skattskyldig skall betala för mycket eller för litet i skatt. Det är min övertygelse att merparten av de skattskyldiga, vare sig det rör individer eller företag, gör rätt för sig. Svenskarna är inte ett folk av fifflare. Vi skall därför inte hamna i ett överdrivet kontrollsamhälle. Jag kan gärna tänka mig ett slags ''taxpayers charter'', som diskuteras i vissa anglosaxiska länder -- en traktat som klargör de skattskyldigas rättigheter. I den kan t.ex. ingå rätten till en likformig prövning. Men det finns problem, och de växer om inte en erforderlig kontroll upprätthålls. Det finns problem på företagssidan. I en doktorsavhandling av Agneta Enström, som presenterades i SAF-tidningen nr 38/91, klargörs att marknadsmekanismerna sätts ur spel genom skattefusk, och en osund konkurrens uppstår. Enström konstaterar att skttefuskande företag har mer än 30 % lägre kostnader och kan hålla 25 % Enström menar att för vissa företag har skattefusket blivit det främsta konkurrensmedlet. Företagen hamnar i en ond cirkel. Det leder i sin tur till ytterligare ökat skatteundandragande. Skatteundandragande leder till att välskötta företag slås ut av mindre nogräknade konkurrenter. Fifflet leder till lägre vinster för de seriösa företagarna och en höjd kostnadsnivå. Orsaken härtill är att seriösa företag tvingas möta konkurrensen med satsningar på marknadsföring, vilket leder till kostnadsökningar. Riksåklagaren och rikspolisstyrelsen har i januari i år till regeringen överlämnat en utredning angående ekonomisk brottslighet. Också i den utredningen är slutsatsen den att den ekonomiska brottsligheten är en hämsko på den seriösa näringsverksamheten. Om den ekonomiska brottsligheten får mer allmänt fäste riskerar på sikt hela branscher att snedvridas konkurrensmässigt. Utredningen understryker också -- tvärtemot vad många tycks tro -- att många enskilda drabbas direkt av en ekonomisk brottslighet. Leverantörer, långivare och andra som gör stora förluster genom brott mot borgenärer kan tvingas inskränka sin verksamhet eller t.o.m. gå i konkurs. Även när skadan drabbar staten kommer den ytterst att drabba alla medborgare. Som exempel kan nämnas utredningen om de 5 000 skalbolag som kronofogdemyndigheterna genomför. Flertalet ingår i härvor av ekonomisk brottslighet och är sammanlagt restförda för drygt 6 miljarder kronor i skatter och avgifter. Detta drabbar alla, inkl. Detta har Vänsterpartiet tagit upp i en motion som kommer att behandlas i annat sammanhang. I dagens betänkande behandlas ett socialdemokratiskt motionsyrkande med likartade ståndpunkter som Vänsterpartiets, och jag yrkar bifall till reservation nr 1 från Socialdemokraterna. Det är synd att inte andra partier velat ställa upp på vänstersidans krav. Det gäller både regeringen och Ny demokrati. Nu är väl Ny demokratis företrädare i den här debatten inte här längre. Han brukar efterlysa ett högt debattdeltagande och en hög närvaro i kammaren. Det är intressant att en ledamot som brukar efterlysa högt debattdeltagande inte själv är närvarande. Jag tycker att det är synd. Välkommen, herr Det är synd att sådana ledamöter som Ian Wachtmeister och Bert Karlsson inte har stött det här motionsyrkandet. De vill ju vara småföretagarnas vänner, och det är faktiskt den stora majoriteten av de seriösa småföretagarna som drabbas värst av ekonomisk brottslighet -- planerade konkurser osv. Här kunde vi gemensamt göra något för småföretagarna. Men, tyvärr, man går värdshus förbi. Det är vidare bara att beklaga att inte de borgerliga partierna och inte ens Socialdemokraterna ställt upp på vårt yrkande om 25 milj.kr. ytterligare till skatteförvaltningen. Fru talman! Jag vill härmed yrka bifall till vår meningsyttring under mom. 2. 25 miljoner kan tyckas som en liten summa -- gör 25 miljoner mer eller mindre någon skillnad? Ja, det skulle säkert gå att göra slut på mer medel inom förvaltningen, men det finns ett verkligt behov av att vara sparsam med allmänna medel. Det finns dock också ett talesätt som säger att snålheten ibland kan bedra visheten. Skatteförvaltningen har genom ett hårt effektiviseringsarbete förmått att styra sina resurser dit de gör bäst nytta. Resurser har flyttats från hushåll till företag, från små företag till stora företag, från små undandraganden till väsentliga undandraganden. Om jag minns rätt, leder dessutom uppemot var tredje rättelse från skattemyndigheten till att skattskyldiga får tillbaka pengar. Också detta är viktigt. Det handlar inte bara om att dra in pengar utan också om att ge tillbaka pengar till den skattskyldige som har betalat in för mycket. Men den gjorda prioriteringen har gjort att resurserna för den mer traditionella granskningen tunnats ut. Skatteförvaltningen arbetar nu med tämligen -- det är ett understatement -- låga ambitionsnivåer, resp. höga beloppsgränser när det gäller kontrollverksamheten. Fru talman! Om alla skattskyldiga visste hur de interna reglerna inom förvaltningen såg ut, skulle det påverka skattemoralen väsentligt. Dagbladet hade den 13 februari på nyhetsplats följande rubrik: ''Alla deklarationer granskas inte''. Svenska Dagbladet skriver: ''Frågan om alla deklarationer granskas är en för skattemyndigheterna känslig punkt. Länsskattechefen i Stockholm Bert Lindberg säger att det officiella svaret måste bli att alla granskas. Skattedirektör Lars Ingvar Persson, Kristianstad medger dock att detta inte sker.'' Nilsson håller delvis med men han tvekar lite i ordvalet mellan granskning och kontroll. I någon sorts mening tittar man ju på dem, men kontroll blir det ju inte av alla.'' Dessa citat skulle kunna platsa i TV-program som ''Glashuset'' eller ''Sånt är livet''. Jag vill inte måla i bjärta färger, fru talman, för det vore att uppmana till undandragande och olikformigheter. Men frågan är om inte statsmakternas sparande på skattekontrollen redan gått så långt att snålheten bedragit visheten. Tage Pålsson skall försvara utskottets skrivningar i detta ärende, och jag förstår att han kommer att fullgöra sitt uppdrag. Men det kommer ju dagar efter denna. Min förhoppning i dagens debatt är förvisso inte att vinna voteringen, för jag vet hur det kommer att gå. Min förhoppning är att meddebattörer som Tage Pålsson åtminstone efteråt skall börja fundera och sedan diskutera med regeringspartierna i utskottet och internt se till att finansdepartementet ger skatteförvaltningen rimligare arbetsvillkor. Nästa februari är det kanske inte Svenska Dagbladet som gör en stillsam artikel på inrikessidan, utan då är detta kanske en hårdvinklad nyhet i kvällspress och kommersiell TV. Då ångrar man nog på ansvarigt håll att man förlitat sig på en allt tunnare kedja av lojala tjänstemän och avslagit Vänsterpartiets yrkande i dessa frågor. Men det finns, Tage Pålsson, möjlighet att rätta till sina fel, t.ex. redan i kompletteringspropositionen. Det är något som jag förväntar mig.

Fru talman! Efter detta brandtal av Lars Bäckström är jag faktiskt böjd för att göra om mitt manus litet grand. Jag skall dock komma tillbaka till honom. Det har kommit på min lott att vara skatteutskottets talesman här i kammaren vid behandlingen av skatteutskottets betänkande 16 angående budgetpropositionen i den del som gäller anslag till skatteförvaltningen m.m. Jag vill bara i korthet ge några kommentarer och motiveringar till utskottets ställningstaganden. Regeringens budgetförslag går ut på att öka anslaget för skatteförvaltningen och exekutionsväsendet med ca 220 miljoner, och man förutsätter en fortsatt rationalisering av verksamheten, bl.a. genom att anslå 1 % av resp. Kontrollverksamheten och ett fortsatt genomförande av beslutade reformer skall prioriteras. I första hand skall resurser frigöras för kontroll genom revision och liknande med inriktning, liksom tidigare, på att komma till rätta med väsentliga skatteundandraganden. Utskottet gör den bedömningen, att skatteförvaltningen kommer att kunna frigöra betydande resurser efter hand som rutinerna sätter sig när det nya skattesystemet kommit i gång. Likaså bör det bli resurser över när man har klarat av tillfälliga, mycket insatskrävande reformer av typ övertagande av folkbokföringen, det tillfälliga obligatoriska sparandet m.m. I reservationen av Lars Hedfors m.fl. ifrågasätts bl.a. regeringens och utskottsmajoritetens ärliga vilja att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Detta är mycket märkligt, men vi får ta det med ett visst överseende -- det finns inte så mycket att bedriva opposition emot, och då måste man tydligen ta till små skamgrepp. Det ligger ju till så -- vilket reservanterna mycket väl känner till -- att kampen mot den ekonomiska brottsligheten har en mycket bred uppslutning tvärs över partigränserna, och detta genomsyrar även regeringsförslaget och utskottsbehandlingen. Reservanterna vet också mycket väl att riksåklagaren och rikspolisstyrelsen har haft i uppdrag att i samråd undersöka vilka åtgärder som bör vidtas mot ekonomisk brottslighet, och man har nyligen avlämnat en utredning med förslag till åtgärder. Man har också gjort en kartläggning av detta komplex. Utredningen behandlas för närvarande i justitiedepartementet, och det har inte funnits någon anledning till ytterligare markering från utskottets sida. Det kan erkännas att där finns utrymme för att ytterligare markera det, men det står klart i texten i betänkandet. Med andra ord, fru talman, anser utskottet att de anslag som regeringen har föreslagit till riksskatteverket och övriga skattemyndigheter är väl avvägda. Marianne Jönsson och Stina Eliasson i en motion påpekat de problem som uppstått för bl.a. hembygdsrörelsen och andra som har anledning att få uppgifter ur folkbokföringsregistret. Dessa problem har uppstått efter att folkbokföringen överfördes från kyrkan till skattemyndigheterna. Vi är i utskottet medvetna om de värdefulla insatser för lokalhistorisk forskning m.m. som utförs av de här organisationerna. Vi inser också behovet av att få snabba och korrekta uppgifter ur folkbokföringsregistret hos myndigheter och andra organisationer samt hos allmänheten. En viktig avnämare är landsarkiven, som vill ha födelselängder. Alla har problem, och inom riksskatteverket är man medveten om problemet och är därför i färd med att utarbeta rutiner för sökning och uppgiftslämning på ett enkelt sätt ur dessa register. Utskottet har haft kontakt med riksskatteverkets ledning och fått signaler om att man, så fort det är praktiskt möjligt, kommer att införa rutiner som skall tillgodose allmänhetens och organisationernas önskemål, i linje med motionärernas önskemål. Vi avstyrker därför motionen. I betänkandet finns ett avsnitt om lägenhetsregister. Den intressanta alliansen Bert Karlsson från Ny demokrati och Vidar Andersson från Socialdemokraterna har motionerat om ett system med lägenhetsregister, vilket har fått viss uppmärksamhet i press m.m. Det skulle läggas till grund för folkbokföring på lägenhet i stället för på fastighet. Syftet är att komma till rätta med det bidragsfusk som nuvarande system inbjuder till, enligt motionärerna. Frågan är i och för sig inte ny, då den diskuterades redan i 1983 års folkbokföringskommitté. Man insåg i det sammanhanget, liksom vi i skatteutskottet gör i dag, att det -- trots det för landets finanser vällovliga syftet -- finns uppenbara problem med förslaget. De tekniska förutsättningarna finns inte, och integritetsfrågan är mycket knepig. I dagens läge finns således ingen anledning att tillstyrka motionen -- något som man kan läsa sig till att reservanten Peter Kling också inser. Vår entertainer Ian Wachtmeister har i en motion begärt en utredning i syfte att skapa ett system för redovisning av skatte och avgiftsuttag. Vi hörde honom plädera för det alldeles nyss, och han ville att skattesatsen skulle specificeras på varor, tjänster och löner. Inte heller detta är någon ny fråga, och skatteutskottet har behandlat den i flera omgångar. Utskottet har gjort samma bedömning som tidigare år och avvisat förslaget, bl.a. med hänsyn till att det innebär ett merarbete för företagen. Ett obligatorium skulle vara ett ytterligare uppgiftslämnande som småföretagare, butiksägare och andra inte skulle bli glada över. Det står ju varje företagare fritt att på egen hand lämna de här uppgifterna, och det görs också. Branschorganisationer har tryckt upp etiketter som klistras på fakturor och annat just i detta syfte. I dag lämar dessutom de flesta moderna kassamaskiner i butikerna uppgift om t.ex. momsen. Det vore helt orimligt om vi i dag, när vi på alla andra områden försöker att avreglera och avbyråkratisera samhället och minska uppgiftslämnandet från företag m.fl. för statistiska ändamål m.m., skulle införa regler av detta slag. Det skulle innebära en ytterligare pålaga för småföretagarna. Jag finner det ganska märkligt att ett parti som går fram med bl.a. att man skall förenkla, avbyråkratisera och röja upp i samhället föreslår en sådan här åtgärd. Vi finner alltså ingen anledning att tillstyrka den motionen. Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande och avslag på de tre reservationerna och den särskilda meningsyttringen.

Fru talman! Det skulle vara intressant att veta om Tage Påhlsson har något konkret att redovisa om sådana här åtgärder, i likhet med vad den socialdemokratiska regeringen gjorde för att råda bot på skatteundandragande och skattefiffel. Det finns vissa utredningar som gör gällande att det är åtskilliga miljarder som undanhålls. Jag har personligen upplevt många sådana här olustiga händelser. Jag kan exempelvis nämna vad jag hörde på en bensinstation när jag hade tankat och stod bakom en åkare som hade handlat mat för åtskilliga hundratals kronor. När vederbörande skulle betala frågade man i kassan om det skulle skrivas upp som drivmedel. Sådant förkommer, och det måste stävjas. I Stockholm har man i dag stora problem med taxirörelsen, restaurangrörelsen och byggverksamhet osv., så det är mycket angeläget att ni nu, när ni har det politiska ansvaret i det här landet, vidtar åtgärder för att stävja detta. Moralen i samhället kommer att raseras om ni inte gör någonting åt det.
Fru talman! Bruno Poromaa kanske inte lyssnade förut, men jag sade att den utredning som riksåklagaren och rikspolisstyrelsen har stått för just nu ligger hos justitiedepartementet, och det kommer att hända saker med anledning av den. Jag måste bara fråga hur mycket den här regeringen skulle ha kunnat göra åt det våldsamma skatteundandragandet -- jag är medveten om att det sker -- under de fem månader som den har suttit. Vilka har suttit i regeringsställning tidigare?

Fru talman! Det är ganska allvarligt att påstå att inte hela utskottet har ett seriöst intresse att t.ex. Bäckström. Det råder full enighet om vad som i det fallet sägs i betänkandet -- det finns ingen som helst avvikelse. Att det har förekommit enstaka avvikelser vid avgörandet av andra ärenden vill jag inte kommentera här. Det är en väldig sifferexercis som Bäckström ägnar sig åt. Först och främst har vi ett ekonomiskfinansiellt läge som gör att man måste hålla igen på alla områden -- det vet ju Lars Bäckström också. Det innefattar även det här området. Här finns det, som jag har sagt förut, enligt vår bedömning en klar potential för rationalisering inom skatteväsendet, för omfördelning av resurser inom riksskatteverket. Dessutom är det så, om man nu skall behöva påpeka det, att detta är ett förslagsanslag.

Fru talman! 25 miljoner låter mycket, Lars Bäckström, men det är mindre än en halv procent av hela kakan, så det är inga stora förändringar som kan ske med det beloppet. Lars Bäckström nämnde själv folkbokföringen. Jag nämnde tidigare det s.k. tvångssparandet, som nu är avklarat. Det är sådant som har krävt stora resurser och som nu är borta, i varje fall när den nya budgeten kommer att träda i kraft -- det är ju 1992/93 års budget. Det får man också hålla i minnet. Jag tror fortfarande att det kommer att lösa sig rätt bra. Lars Bäckström har rätt när det gäller lokaler. Jag är faktiskt inte uppdaterad så att jag vet om skattemyndigheterna så att säga har lokalöverskott. Det kan i och för sig vara ett problem -- det är jag medveten om. Men de rena driftskostnaderna bör man kunna klara med den budget som regeringen har föreslagit och som vi har tillstyrkt.

Fru talman! Det är skönt att höra att Vänsterpartiet är på samma linje. Jag hoppas naturligtvis att flera partier är det. Ni vet förutsättningarna för François Bronett. Jag tar det exemplet eftersom det är så klart. Det här har hållit på i 20 år. Tycker ni att det är riktigt att det kan gå till så här? Om inte, vad skall vi göra? Kom med andra förslag, men håll inte på i tio år till. Då kommer ni inte att slippa mig i riksdagen. Då kommer jag att sitta kvar i tio år till. Jag har sagt att jag skall se till att François Bronett blir skattskriven i Sverige eller Frankrike innan jag slutar med politik. Så snabba er på, så blir ni av med mig tidigare.

Herr talman! Bo Lundgren har i svaret till Sten Andersson redogjort för att tullen erhållit ökade resurser till narkotikabekämpningen. Vi är överens om att det de facto förhåller sig så. Jag har liksom Sten Andersson noterat TT-notisen i Dagens Nyheter från den 10 mars. Där refereras till ett uttalande av Bengt Westerberg. Jag citerar: ''Det är ju inte gränskontrollen som är vårt huvudvapen i bekämpningen av narkotika, tullen är inte särskilt effektiv i att hindra den.'' Lundgren den inställning som Bengt Westerberg här har gjort sig till uttryck för, och är detta ett uttalande som regeringen står bakom?

Herr talman! För att det inte skall uppstå något missförstånd vill jag bara säga att jag inte talade om ett samarbete mellan tullen och polisen utan om ett samarbete mellan tullen och passpolisen. Samarbetet mellan tullen och den vanliga polisen fungerar såvitt jag förstår på ett utmärkt sätt i dag.

Herr talman! Jag tackar även för detta svar. Låt mig understryka att jag är en stor EG-vän. Men samtidigt finns det en del problem, och de skall vi diskutera innan vi tar ställning till EG. Ett av de problemen är tullens framtida möjlighet att kunna ingripa vid t.ex. narkotikasmuggling. I dag kan tullen i stort sett kontrollera vem som helst. Men enligt uppgifter är det när Sverige blir medlem i EG i princip förbjudet att kontrollera dem som kommer från ett EG-land. Den kontroll som vi har i dag kan i framtiden huvudsakligen enbart göras mot dem som kommer från ett icke EG-land. Tullarna hamnar då i samma situation som en polis, dvs. att man måste ha stark misstanke för att kunna göra ett ingripande. Det krävs i regel beslut från en åklagare. Jag hoppas att var och en inser att detta blir mycket besvärligt för en effektiv kontroll och för bekämpning av narkotikasmugglingen. När vi sedan också vet att 80 % av allt amfetamin i Sverige kommer från Holland, som ju är ett EG-land, gör detta inte problemet särskilt mindre. Statsrådet talar här om att man kan förutsätta ett ökat internationellt samarbete. Det finns redan i dag, men resultatet har inte varit speciellt uppmuntrande eller positivt. Vi kan jämföra med Norden där vi i många år haft passfrihet mellan de nordiska länderna och rätt att söka jobb i ett nordiskt land. Det har fungerat bra. Ändå har det bedrivits en effektiv tullkontrollverksamhet mellan länderna. Detta är en fråga för dem som i dag aktivt talar för EG att driva inom EG. Vi måste se till att lösa dessa som vi alla anser mycket allvarliga problem kring narkotika. Vi skall inte underlätta för dem som driver denna verksamhet genom att vi går med i EG. Jag tycker att det är en bra fråga för oss att driva. Jag har här en statistik som jag vill läsa upp för riksdagens protokoll som visar tullens effektivitet. Det här är statistik från 1991. Då beslagtog tullen g opium och polisen 477 g. Tullen beslagtog 5,7 kg heroin och polisen 5,1 kg. När det gäller kokain tog tullen 164 kg och polisen 63 kg. Tullen tog 45 kg amfetamin och polisen 58,7 kg -- där var polisen effektivare. Till sist det nya moderna qat där tullen tog 530 kg och polisen 55 kg. Tullen gjorde 1 561 Dessa siffror nämner inte jag för att kritisera polisen. Deras arbete är mycket besvärligare, och det måste vi räkna med. När narkotikan en gång finns i landet krävs det oerhört stora resurser för att bekämpa denna fördärvliga verksamhet. Jag anser därför att det är viktigt att vi får behålla någon form av effektiv gränskontroll. Jag vill än en gång understryka: När narkotikan har kommit in i landet är det hopplöst. Att jaga dessa små beslag på Sergels torg kräver tyvärr alltför mycket resurser som borde kunna användas på annat håll.

Herr talman! Jag håller förvisso med statsrådet om att statistik kan tolkas och läsas på många olika sätt, oftast på det sätt som passar det egna syftet bäst. Jag tog upp dessa siffror därför att de visar så klart på att tullen är betydligt effektivare än polisen i dagsläget. Det beror på att tullen har det lättare eftersom man passerar gränsen vid ett fåtal punkter. Polisen skall gå ut och slåss på hela den svenska ytan. Jag förstår att det är mycket besvärligare och att det bara blir småkap som man gör. Jag är också nöjd med att statsrådet säger att det nu finns ett narkotikapolitiskt program inom EG som liknar det som vi har i Sverige. Jag hoppas att vi får en väl fungerande narkotikabekämpning även efter ett medlemskap i EG, som förvisso även jag vill ha. Men jag är fortfarande litet orolig. Ingen kan dock spå i framtiden. Vi får hoppas att den möjlighet att bekämpa narkotika som vi har i dag inte blir sämre när vi blir medlemmar i EG.

Herr talman! Det är bra att utrikesministern säger att det skall ske en koncentration av insatserna till S:t Petersburgsområdet. Sverige har även med det området haft gamla och långvariga relationer på många plan. Det finns ett stort intresse i Sverige för just det området. Det är viktigt att framföra detta, eftersom situationen är om möjligt ännu mera kritisk i det området än vad den är i de baltiska staterna. Det innebär inte att jag på något sätt anser att insatserna för de baltiska staterna skall minskas. Jag säger detta mer för att jag upplevde så starkt hur allvarlig situationen är där. Det finns ett militärindustriellt komplex i S:t Petersburgsområdet som har sysselsatt direkt och indirekt 1,7 miljoner människor. Hela den apparaten står inför en väldig omvandling, och stora delar kommer att läggas ner. Det här är bara ett exempel på en mycket kritisk fråga, och man kan inte tala nog om denna fråga. Utrikesministern nämnde stödet till den demokratiska utvecklingen. Det är viktigt att inte minst stödja det jag tog upp tidigare, nämligen frågor om rättssäkerhet och att Ryssland kan bli en rättsstat. Jag skulle vilja ha en reaktion från utrikesministern att hon ställer sig positiv till dessa förslag och idéer. De syftar alla till att dels stärka rättsstaten i Ryssland, dels bidra till att på ett effektivare sätt motverka den mycket allvarliga brottsligheten. I vissa delar av det stora samväldet kan man säga att brottsligheten har fått maffiakaraktär.
Herr talman! Jag hör med tacksamhet och glädje att utrikesminstern instämmer i behovet av att vi i Sverige skall utöka våra kunskaper och samarbeta när det gäller att lösa etniska konflikter på fredliga vägar. Det är fint att inrätta en minoritetsombudsman inom ESK och att ESK kommer mer än tidigare tar sig an frågorna om minoriteter. Det behövs med tanke på hur det ser ut i världen i dag. Det är då viktigt att där finns kunskap som byggs upp på plats och nära de som är berörda, och att det sker ett samarbete över nationsgränserna så att det finns en grund att stå på.
Herr talman! Jag kan berätta för Hans Göran Franck att den ansvarige ministern i den ryska federationen kommer på ett bilateralt besök till vår justitieminister. Detta kommer att ge utmärkta tillfällen att ta upp några av de frågor som Hans Göran Franck har aktualiserat. Det är ett ömsesidigt intresse att vi försöker stödja varandra i denna process. Vi kan också fundera över på vilket sätt JO ämbetet kan vara av intresse för den ryska federationen. Jag kan inte se annat än att detta också är intressant.

Herr talman! Hadar Cars har frågat mig om regeringen har vidtagit eller avser att vidtaga några åtgärder som innebär att svensk politik i Palestinafrågan har förändrats till följd av regeringsskiftet. Den svenska regeringens principiella inställning till den arabisk-israeliska konflikten och Palestinafrågan är väl känd. Jag utvecklade den själv i mitt FN-tal och i ett interpellationssvar den 24 oktober förra året, då jag sade följande: ''Israels ockupation av palestinska och andra arabiska områden kan bringas till sitt slut genom en fredsuppgörelse, som baseras på säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338 med den därav följande principen om land för fred. Israeler och palestinier måste erkänna varandras rätt till fredlig samlevnad. Israel måste ha rätt att existera inom säkra och internationellt erkända gränser. Palestiniernas rätt till självbestämmande, inkl. rätten att bilda en egen stat, måste accepteras av Israel.'' Denna svenska inställning grundar sig på centrala folkrättsliga principer. Den delas i sina huvuddrag av en stor majoritet av världens stater. De folkrättsliga principer som ligger till grund för vår inställning är för det första principen om fredlig lösning av tvister, en för hela FN-tanken grundläggande princip. Det finns inget hållbart alternativ till en fredligt framförhandlad lösning av konflikten i Mellanöstern. Därför sätter vi stort hopp till den förhandlingsprocess som inletts i Madrid. Våld och terror får inte tillåtas störa denna process. Den andra principen gäller förbudet mot förvärv av territorium med våld, som är fastlagt i FN-stadgan. Att denna princip respekteras är av vital betydelse för möjligheterna att upprätthålla en fredlig världsordning. Denna princip är ett centralt element i FN:s säkerhetsråds resolution 242. För det tredje måste alla staters, inkl. Israel, rätt att leva i fred inom säkra och erkända gränser utan att utsättas för hot eller våldshandlingar respekteras. Detta är ytterligare ett av grundelementen i FN Demokrati har också betydelse för en stabil och varaktig fred. En sådan säkras bäst om den sluts mellan regeringar som har en demokratisk förankring. Dessutom måste vi respektera principen om alla folks rätt till självbestämmande. Palestiniernas rätt till självbestämmande utgör ett grundläggande element i varje möjlig bestående lösning av den arabisk-israeliska konflikten. Respekten för mänskliga rättigheter är en princip som regeringen fäster särskild vikt vid. Att verka för grundläggande fri och rättigheter är en viktig del av arbetet för internationell fred och säkerhet. Brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer på många håll i världen, och den svenska regeringen ser försvaret av dessa rättigheter som en mycket angelägen uppgift. Det är på denna principiella grundval som svensk politik i Mellanöstern utformas. Men utvecklingen står inte stilla. I dag råder en helt annan situation i Mellanöstern än för bara ett halvår sedan. En spirande fredsprocess har äntligen påbörjats. Förtjänsten för detta tillkommer inte minst USA och utrikesminister Baker personligen. För första gången på åratal förhandlar israeler och araber med varandra om fred. För första gången någonsin sitter israeler och palestinier vid samma bord och förhandlar om sina gemensamma mellanhavanden. Ett historiskt genombrott har skett. Förhandlingarna har ännu inte lett till några påtagliga resultat. Men mot bakgrund av den långa historien av oförsonlighet och motsättningar utgör varje dag som förhandlingsprocessen fortsätter i sig ett framsteg. Åtskilliga hinder finns på vägen. Ett sådant är den israeliska bosättningspolitiken. Sverige ansluter sig till EG:s, USA:s och andra staters bestämda krav på att denna bosättningspolitik skall upphöra. Den arabiska bojkotten mot Israel har förhindrat handel och försvårat kontakter. Ett slopande av bojkotten vore en viktig förtroendeskapande åtgärd. Terrorismen har länge varit en svår plåga för Mellanöstern. Den har inte minst försvårat för försonliga krafter att agera. Jag upprepar ånyo vår vädjan till alla parter att visa maximal återhållsamhet och kompromissvilja. FN-stadgan uppmuntrar regionala säkerhets och samarbetsarrangemang. Den europeiska säkerhetsoch samarbetskonferensen är ett framgångsrikt exempel på ett sådant arrangemang. Mellanöstern är ett område som skulle kunna dra stor nytta av ett liknande regionalt arrangemang. Den nu inledda processen baseras på och har betydande likheter med den process som inleddes i slutet på 1970-talet och som ledde till den historiska Den princip om land för fred med erkännande av Israel, säkra gränser och fredligt utbyte, som då etablerades mellan Egypten och Israel, är ett föredöme. Inte minst Egyptens framsynta linje som på sin tid hårt attackerades av PLO och andra arabstater visar sig nu vara den riktiga. Sverige stödjer helhjärtat den nu påbörjade förhandlingsprocessen och är berett att efter förmåga bidra till att främja denna process.
Herr talman! Fru utrikesminister! Jag vill varmt tacka för det svar som utrikesministern har gett mig, ett svar som i sin balans och sitt tonfall innebär en radikal förändring jämfört med Palme Värt att notera är bl.a. att PLO:s roll är kraftigt nedtonad i svaret, ja faktiskt så långt att varken organisationen eller dess ledare ens nämns en enda gång. Utrikesministern framhåller att en stabil och varaktig fred säkras bäst om den sluts med regeringar som har en demokratisk förankring. Det är verkligen sant. När så sker kan man ha skäl att tro att folken står bakom avtalet och att detta därför kommer att respekteras. Men här ligger också ett av kärnproblemen i Mellanösternkonflikten. Israel, den ena parten, är den enda väl fungerande demokratin i regionen. Också i Egypten finns en inriktning mot och en vilja till demokrati. I övrigt finns i området numera, sedan Libanon de facto ockuperats av Syrien, endast stater med auktoritära eller totalitära regimer samt sådana som mest påminner om rena gangsterband. Jag har full förståelse för att utrikesministern inte kan uttrycka sig på samma sätt som jag. Men jag skulle vara förvånad om hon inte själv gjort liknande iakttagelser. Det är ju detta förhållande, bristen på demokrati i de arabiska staterna, som så länge har undergrävt möjligheterna att nå fram till en rättvis och hållbar fred i Mellanöstern. Det känns för mig naturligt att jämföra med förhållandena i Europa. Så länge länderna i Östeuropa var diktaturer, var de militärpolitiska spänningarna i vår världsdel stora. När demokratin segrade, föll murarna och en period inleddes som präglades av avspänning, samarbete och vänskap. Ingenting skulle mer främja freden i Mellanöstern än om arabstaterna också fann vägen till demokrati. Jag tror att det vore mycket värdefullt om också utrikesministern uttalade denna åsikt. Självfallet innebär inte detta att man gör det minsta avkall på strävandena att nå fred också under de politiska förhållanden som i dag råder i området. Det är några saker som jag inte återfinner i svaret och som det vore av värde om utrikesministern ville beröra i sina repliker. En sådan sak är FN-beslutet förra året att upphäva den avskyvärda resolution som jämställde sionism med rasism. Sionismen är en del i den judiska känslan och traditionen. Det glädjande FN-beslutet blev möjligt genom Det är också glädjande att diplomatiska förbindelser upprättats mellan Israel och staterna i Central och Östeuropa och med en växande skara länder i Afrika. Det är en vinning för demokratin. Allvarlig, ja förskräckande är däremot den ökande risken för att kärnvapen kan komma till användning i händelse av krig i Mellanöstern. Israel har ungefär samma yta som Småland, och befolkningskoncentrationen är hög. I kriget mot Irak var Israel inte krigförande. Ändå öste det scudmissiler över landet. Nu vet vi att Irak före kriget endast hade behövt ytterligare cirka ett år för att ha kunnat ladda dessa missiler med kärnvapen. Det räcker med ett fåtal atombomber som når fram för att Israel skall vara utplånat. Alljämt gör flera länder i området ansträngningar att skaffa sig kärnvapen. Tillgången på underbetalda och undersysselsatta forskare, med kompetens att utveckla sådana vapen, är också oroväckande stor. Har då inte Israel självt skaffat sig kärnvapen? Det vet jag inte, men jag håller det inte uteslutet. Vad vi vet är att Israel förklarat sig berett att medverka till ett avtal om att göra Mellanöstern till en kärnvapenfri zon. Den givna förutsättningen är att tillfredsställande garantier ges om en effektiv övervakning av avtalet. En upprustning med kärnvapen av diktaturerna i Mellanöstern ökar risken för krig och för ett utplånande av Israel. Ett av de allra viktigaste inslagen i Sveriges Mellanösternpolitik måste därför vara att medverka till att förhindra en kärnvapenspridning i området. Jag utgår från att utrikesministern delar min uppfattning, och det är min förhoppning att utrikesministern vill framhålla det.

Herr talman! Liksom Berndt Ekholm kom jag i söndags, fru utrikesminister, hem från en veckolång resa till Palestina. Till skillnad från Berndt Ekholm hade jag då gjort min första resa i området och mitt första besök i Israel och de ockuperade områdena. Jag har inte tidigare engagerat mig så djupt i denna fråga. Jag har som politiskt intresserad följt den debatt som har förts och på TV och radio fått information om de grymheter och brott mot mänskliga rättigheter som begås där nere. En veckas besök gav mig en verklighetsbild som är långt värre än den som man kan uppleva i massmedia. Det förövas systematiska och dagliga brott mot de mänskliga rättigheterna i de ockuperade områdena. Det gäller t.ex. förstörandet av hus. Det är alldeles absurt att om någon familjemedlem har kastat en sten mot israeliska soldater drabbas hela familjen. Det gäller inte sällan stora familjer, många gånger med små barn. Ofta lever de under små omständigheter. Man kör systematiskt ned husen med caterpiller och ställer familjerna på gatan. Vi såg hus som utsatts för detta och hus som skulle försöras inom de närmaste timmarna. Det andra är att man stänger skolor, universitet, kindergarten m.m., men också fängslar barn på väldigt dåliga grunder. Från FN:s representanter fick vi exempel på att man fängslade fem utvecklingsstörda barn därför att de kastat sten på israeliska soldater, och man höll dem fängslade i jag tror fem dagar. Det sker också andra brott mot de mänskliga rättigheterna. Det förekommer ordkrig på väggarna runt om i de ockuperade områdena. Israeliska soldater beordrar då palestinier att ta bort slagorden, ofta med detsamma när de israeliska soldaterna tycker det passar. Det gjorde man vid ett tillfälle då en kirurg var på väg till sitt arbete för att utföra en operation. Det togs ingen hänsyn till om det var en viktig operation, om det eventuellt gällde en annan människas liv. Färgen skulle bort. Det tog ett par timmar. Vad som hände med den människa som låg på sjukhuset och väntade vet vi inte. Det händer många positiva saker. Det är positivt att en fredsprocess kommit i gång, men efter att jag träffat många personer i detta område är min optimism inte absolut. Det har ju inte kommit ut särskilt mycket av fredsprocessen hittills. Jag är nog inte ensam om att tro att fredsviljan hos den nuvarande israeliska regeringen inte är särskilt stor, såvida inte det blir fred på den regeringens villkor. Och detta är alldeles omöjligt, för då blir det aldrig någon fred. Låt oss fortsätta att hoppas att fredsprocessen fortsätter. Precis som Berndt Ekholm tycker jag att det är positivt att den palestinske företrädaren, borgmästaren i Betlehem, hade en så uthållig och trots allt optimistisk syn på fredsprocessen. Andra har talat om bosättningspolitiken, men jag skulle också vilja säga något. Bosättningarna har ökat i omfattning alldeles markant. Det är naturligvis ett hot mot fredsprocessen att det skett under den tid fredsprocessen pågår. Det sker egentligen infantilt: man bygger, inte bara runt omkring Jerusalem, utan runt omkring palestinska byar. Man bygger in dem. Vi var själva ute och såg precis hur det gick till. Man tar ifrån de palestinska byarna deras område med motiveringen att de inte odlar där. Denna mark ger man till israeler som sedan uppför nya bosättningar. Man ringar in byarna så att det senare inte finns någon möjlighet för dem att utvidga sina odlingar och utveckla sin verksamhet. Inte heller jag uppfattar att det föreligger någon förändrad inställning från regeringens sida. Den svenska inställningen ligger fast. Det var också det intryck som palestinierna hade, men man var rädd för att den svenska aktiviteten skulle minska. Sverige har aktivt bidragit till den fredsprocess som nu är i gång. Det är onekligen så att USA har ändrat inställning i riktning mot den svenska inställningen. Jag hoppas att den svenska aktiviteten inte avtar, utan fortsätter med den inrikting på politiken som vi har haft hittills.

Herr talman! Först vill jag fråga utrikesministern på vilka punkter som hon anser att den socialdemokratiska regeringen har varit obalanserad. Nu har jag hört Hadar Cars version, och jag är mycket spänd på utrikesministerns version. Jag vill åter ställa frågan till Hadar Cars, om han har varit i de ockuperade områdena. När det gäller Pierre Schoris uttalande 1982 om krigsförbrytelserna, vill jag påminna om vad som hade hänt då. Folkmord kan man väl kalla det som inträffade i flyktinglägren Sabra och Shatila i Beirut -- den minnesgode minns nog dem. Därför kan det vara befogat att tala om krigsförbrytelser i det sammanhanget. Det som har sagts om demokratifrågan är alldeles riktigt. Min uppfattning efter mina besök är att palestinierna vill bygga upp en demokrati. Jag vill också säga något till Jerzy Einhorn. Alla som står här i talarstolen känner för Israels situation -- det är inget tvivel på den punkten. Israel har rättighet att existera där. Vi socialdemokrater känner för det judiska folket, men situationens utveckling gör att man måste peka på vad som händer i de ockuperade områdena. Situationen är ju inte alls lika inne i Israel, även man också där kan peka på diskriminering av palestinierna. Den frågan måste debatteras, trots att den är jobbig. Ömsesidig misstro är en bland många olika förklaringar. När det gäller fredsprocessen är säkerhetsfrågan självfallet viktig, men man får inte alltid utnyttja den i debatten, som någonting som medför att man inte skall försöka komma fram till en lösning. Israel skall naturligtvis ha säkra och erkända gränser, men den frågan får naturligtvis inte hämma en fortsatt fredsprocess. En viktig sak i fredsprocessen är också att medverka till förtroendeskapande åtgärder. Det efterlyser palestinierna, men man märker inte det när bosättningspolitiken fortgår, trots fredsförhandlingar. Varje gång som palestinierna åker till en fredsförhandling kommer det en ny bosättning. Det är svårt att förstå den förhandlingssituationen. Jag har läst de båda utkasten i förhandlingarna, och jag har här det palestinska och det israeliska utkastet. De ligger långt ifrån varandra, men det finns ändå förutsättningar att komma överens i fredsförhandlingarna. Som svensk kommer jag inte undan det, och jag kan inte se någon annan möjlighet. Jag skulle gärna vilja ha utrikesministerns bedömning, om hon har tagit del av de här utkasten till självbestämmande, dvs. det första steget i fredsförhandlingarna.

Herr talman! Fru utrikesminister! Det är klart att vi skall påtala misshälligheter, och ingen har i dag ifrågasatt det. Men när vi gör det måste vi göra det på ett trovärdigt sätt. Vi måste ha förståelse för båda sidors problem. Man säger här så lätt och i förbigående att Israels existens måste säkras. Kan vi i denna kammare säkra Israels existens? Är det någon som inbillar sig detta? Det är lätt att säga, men vi måste ha förståelse för att det i dag inte finns någon annan än Israel som måste säkra Israels existens -- tyvärr. Den historiska erfarenheten är sådan. Där finns problemets kärna och misstron. Vi kommer inte att gå ut i krig för Israel. Bengt Hurtig sade att nationer har högre uppdrag. Jag vet inte vilket uttalande Bengt Hurtig refererade till. Men jag hoppas att alla nationer har en känsla av att de har ett högt uppdrag. Vårt uppdrag här i Sverige är att skydda vår befolkning. Israels uppdrag är att på bästa sätt, med alla brister i den utsatta situationen, skydda sin befolkning.

Fru talman! Låt mig bara kort få säga att jag tyckte mig ana att Berndt Ekholm rekommenderade mig tyst diplomati. Det kan vara bra. Men jag tycker att det går alldeles utmärkt att öppet redovisa regeringens Mellanösternpolitik och svensk Mellanösternpolitik. Jag har vid ett flertal tillfällen redan haft möjlighet att göra det -- i mitt tal i FN, i en tidigare riksdagsdebatt i höstas med Hans Göran Franck, i flera uttalanden, Berndt Ekholm, och nu i denna intressanta debatt som vi har fört. Det går alldeles utmärkt att öppet och klart diskutera svensk Mellanösternpolitik.

Fru talman! Berith Eriksson har frågat mig vad som från svensk sida kan göras för att förhindra en massaker på det kurdiska folket. Frågan ställs med hänvisning til bl.a. den irakiska attacken med kemisk gas på den kurdiska staden Halabja i mars 1988, liksom till förstörelse av kurdiska byar och andra grova kränkningar av kurdernas mänskliga rättigheter från den irakiska centralmaktens sida. Dessa övergrepp har en lång tid fortgått med stor brutalitet. De uppges vara svar på uppror från kurdernas sida i syfte att etablera ett gentemot centralmakten självständigt Kurdistan. En begränsad autonomi tillerkändes kurderna redan på 1970-talet, men denna ansågs från kurdisk sida otillräcklig och fiktiv. Den irakiska regeringens notoriska hänsynslöshet mot oppositionsrörelser kom ånyo till uttryck efter de kurdiska och shiitiska upprorsförsöken efter gulfkriget förra året. Attackhelikoptrar användes och det förekom uppgifter om att napalm och kanske fosforbomber sattes in mot kurderna. Därmed upstod en katastrofal situation för den kurdiska befolkningen. Stora flyktingströmmar tog sig in i framför allt Iran men även i Turkiet, som efter hand gick med på att öppna sina gränser. FN:s säkerhetsråd antog den 5 april 1991 en resolution, nr 688, i vilken Iraks förtryck mot sin egen civilbefolkning, inkl. kurderna, fördöms såsom ett hot mot fred och säkerhet i området. Härmed tog FN ett unikt steg, särskilt motiverat av humanitära hänsyn. Sverige stödde aktivt tillkomsten av denna resolution. Under åberopande av de principer som kom till utryck i resolutionstexten upprättade snart därefter Irak. Den irakiska armén har inte sökt återvända till denna zon ens sedan de allierade styrkorna drogs bort i juli. Efter sommaren behärskade kurderna större delen av det kurdbebodda området. De förhandlingar som inleddes i april förra året mellan den irakiska regeringen och representanter för kurderna har inte lett till någon lösning på frågan om hur kurderna skall återfå s.k. arabiserat land. På kurdisk sida föreligger starka tvivel om Saddam Husseins pålitlighet. Såväl säkerhetssituationen som försörjningsläget förblir därmed prekärt för kurderna. Amerikanskt observationsflyg patrullerar i stabiliserande syfte gränsområdet, enligt föreliggande beslut fram till juni 1992. På något längre sikt finns risk att nya stridigheter uppstår i och med att den irakiska armé som finns grupperad väster om det kurdiska området söker återta kontrollen över detsamma. Fru talman! Läget förtjänar stor uppmärksamhet. Efter den irakiska arméns tillbakadragande från kurdiska centra har det blivit möjligt att få ytterligare kännedom om den brutalitet och hänsynslöshet som präglat den irakiska behandlingen av kurderna. Bl.a. har utländska undersökningskommissioner och andra organisationer med inriktning på frågor om mänskliga rättigheter tagit del av vad som sägs vara av irakierna själva producerad dokumentation om tortyr, omfattande avrättningar och våldtäkter. Det finns flera tecken på att gasattacken i Halabja, de omfattande deportationerna, liksom tortyr och avrättningar på intet sätt är enstaka företeelser, utan tvärtom belysande för decennier av förtryck från den irakiska centralmaktens sida mot den kurdiska minoriteten. Det gör även framtidsperspektivet oroande. Fru talman! Sverige har upprepade gånger uttryckt sitt stöd för den kurdiska minoritetens rättigheter, liksom påtalat behovet av en stabil politisk lösning för kurderna. Sedan uppgifter framkommit om kemiska attacker mot Halabja riktade den svenska regeringen tillsammans med de nordiska länderna en uppmaning till FN:s generalsekreterare att utreda om dessa uppgifter var riktiga. Sedermera har Sverige fördömt dessa och andra grova brott från den irakiska regeringens sida mot kurdernas mänskliga rättigheter. Enligt svensk uppfattning kan kränkningar av mänskliga rättigheter aldrig betraktas som ett lands inre angelägenhet utan måste skarpt fördömas. Denna uppfattning är också en bärande princip i den tidigare nämnda FN FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna har också i en nyantagen resolution starkt fördömt Iraks kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt de kränkningar som riktats mot kurderna. Sverige var medförslagsställare beträffande denna resolution. Från svensk sida kommer vi att fortsätta att följa den kurdiska frågan med stor uppmärksamhet, följa upp nya vittnesbörd om aktuella eller begångna oförrätter och inte tveka att fördöma dessa. Fru talman! Jag vill även avslutningsvis nämna det omfattande humanitära stöd som Sverige ger till utsatta befolkningsgrupper i Irak, eftersom dessa insatser även främjar kurdernas säkerhet. Inte minst torde detta gälla den vaktstyrka på 500 man som upprättades i maj 1991 inom FN:s humanitära plan. För dessa insatser kommer ansvarigt statsråd att redogöra i ett särskilt interpellationssvar.

Fru talman! Jag kan bara instämma med de tidigare talarna när get gäller behovet av att Sverige och de internationella samfunden reagerar på behandlingen av kurder i alla de länder där kurder är bosatta. Jag tänker inte mera gå in på det, för det är väl beskrivet i de tidigare inläggen. Det som jag har reagerat på är att man inom den europeiska säkerhetskonferensen, ESK, inte gjort en klarare markering mot Turkiet. Turkiet framhölls som en demokrati. Trots det förekommer systematisk tortyr och förföljelse av minoriteter, framför allt den kurdiska befolkningen. Tidigare har västländerna inom ESK haft det svårt att kritisera ett land som också tillhör NATO gruppen. Nu är det andra konstellationer i ESK, och man kan hoppas att det nu finns möjligheter att kritisera de ''egna'' länderna inom NATO-gruppen. Sverige, som inte tillhör den alliansen, skulle på ett mycket skarpare sätt kunna agera för att man inom ESK, Europarådet osv. verkligen ifrågasätter den behandling som Turkiet utsätter sina minoriteter, framför allt den kurdiska, för. Sedan skall vi naturligtvis reagera mot Iraks och Syriens sätt att hantera kurderna och övriga minoriteter. Det är väldigt viktigt att Sveriges regering reagerar på sådana övergrepp. Det framkom också i den tidgare debatt som vi hade här hur viktigt det är att Sverige är pådrivande för att de mänskliga rättigheterna upprätthålls.

Fru talman!

Fru talman! Svaret på frågan är att det självfallet skall utgå OB-tillägg i sådana situationer som frågeställaren nämnde.

Fru talman! Av svaret som jag gav i mitt första anförande framgår det att jag tycker att arbetsmarknadens parter skall ha den här friheten. Men jag tycker också att det i den rådande allvarliga sysselsättningssituationen finns skäl även för parterna, inte bara för regering och riksdag, att överväga extraordinära åtgärder för att så många personer som möjligt skall kunna få jobb vid tidigareläggning av investeringar. Infrastrukturinvesteringar är väldigt bra från många utgångspunkter, men de ger inte så kolossalt många omedelbara nya jobb. Därför måste man kunna överväga att utnyttja pengarna så, att ytterligare ett antal personer genast kan få jobb. Det är en intressant aspekt som bör kunna övervägas av parterna. Men detta är en fråga för parterna, vilket också framgår av vad jag sade både i går och tidigare i dag.

Fru talman! De uppgifter som Birgitta Dahl refererar till härrör såvitt jag förstår från olika promemorior, som utgör delar i underlag av skilda slag för den arbetsgrupp som regeringen har tillsatt för att internt diskutera hur man skall få fram ett bra förslag till vårdnadsbidrag. Jag gissar att Birgitta Dahl vet vad som står i regeringsförklaringen, nämligen att det alltfort kommer att löna sig att förvärvsarbeta här i

Fru talman! De uppgifter som har redovisats bygger nog på relativt teoretiska beräkningar, som har gjorts med utgångspunkt i förslag som på ett tidigare stadium har förts fram i debatten. Nu arbetar vi med att få fram ett gemensamt, bra förslag som utgår ifrån det som vi anser vara viktigt, nämligen rättvisa mellan olika grupper av familjer, att det skall löna sig att förvärvsarbeta och inte minst att det skall finnas full frihet för barnfamiljer att välja den typ av barnomsorg och omhändertagande av barnen som de själva önskar.

Fru talman! Jag tror att ansvarigt statsråd under eftermiddagen, eller möjligtvis under morgondagen, enligt den planering som nu föreligger skall redogöra för direktiven till en omfattande utredning som kommer att tillsättas. Denna utredning skall ta fram tre olika modeller för hur sjukvårdens organisation och finansiering kan förändras. En av de modeller som skall studeras och som man skall ta fram en konkret utformning av är en variant av den som beskrevs av Johan Brohult. Detta arbete utgår från insikten om att det behöver göras någonting åt svensk sjukvård. Det är åtskilligt som inte fungerar bra. Det finns köer, ofta förekommande kvalitetsproblem och långsiktiga finansieringsproblem. Därför måste detta arbete sättas i gång och göras grundligt. Det är först när arbetet är färdigt och när den offentliga debatten har gått vidare som det finns underlag för att lägga fram ett konkret förslag för riksdagen.

Fru talman! Om man skulle döma politikers gärningar efter de tidningsrubriker som sätts, skulle omvärldens dom om den frågande bli något underlig. Men det är riktigt att det förekom en del konstiga rubriker. Det som gäller är det som vi diskuterade på grundval av en interpellation av Gudrun Schyman, om jag inte missminner mig, i denna kammare den 15 januari, om jag minns rätt. Det är grunden för den svenska politiken. Det innebär den omvärdering av vår säkerhetspolitik i det europeiska pespektivet som har skett och som bl.a. innebär att vi inte längre anser att termen neutralitetspolitik duger som övergripande etikett på vår samlade utrikes och säkerhetspolitik. I detta ligger också konstaterandet att alliansfriheten fortfarande ligger fast. Samtidigt vill jag säga beträffande öppenheten för framtiden att vi inte stänger några dörrar. Vi vill fullt ut vara med och bygga en ny fredsordning och en ny säkerhetsordning i Europa. I detta sammanhang uppkommer också, förmodligen i mitten av eller i slutet av 1990-talet, frågan om deltagande i Västeuropeiska unionen. Vi vet inte hur den frågan då kommer att se ut. Vi vet inte hur Europa då ser ut, och vi vet inte hur Västeuropeiska unionen ser ut. Därmed finns det i dag inget svar på den frågan. Denna grundläggande inställning framgår också av interpellationssvaret den 15 januari.
Fru talman! Jag tycker ändå att frågan var befogad. Olof Johansson har ju kommenterat detta och sagt att alliansfriheten är tidlös. Jag måste därför ställa följande fråga: Är ni i regeringen inte överens om detta? Talar ni inte om dessa saker? Är det möjligtvis på det sättet att statsministern tillämpar Lenins princip, nämligen att han tar två steg framåt och under press går tillbaka ett steg?

Fru talman! Jag sympatiserar med den uppfattningen. Men jag tror att det hade varit tydligare om statsministern hade uttryckt detta i stället för att uttrycka sin förhoppning om att president Bush omväljs. Det var en onödig omväg. Jag hoppas att statsministern också tog tillfället i akt att med president Bush ta upp angelägna miljöfrågor, t.ex. behovet av en klimatkonvention, i samband med Rio-konferensen. I detta sammanhang är ju som bekant USA den största bromsklossen.

Fru talman! Jag tror att vi kan vara överens om att det finns många företeelser i vårt samhälle som vi alla reagerar mot. Det gäller sådant som sägs, sådant som görs och sådant som visas. Vi kan tycka att det är både osmakligt, olämpligt och t.o.m. skadligt. Samtidigt vet vi från diskussioner i denna kammare och från Sveriges grundlag att det finns begränsningar när det gäller möjligheterna för riksdagen eller regeringen att inskränka även sådant som vi personligen må tycka vara osmakligt eller olämpligt. Det är principer som ligger i vår grundlag. Vi har inte möjlighet att lagstifta mot sådant, även om vi personligen skulle tycka att det är osmakligt och olämpligt.

Fru talman! Bakgrunden till den proposition som Lena Hjelm-Wallén uppenbarligen är så irriterad över är att vi har behov av att stärka lärarnas ämneskunskaper. Det är visserligen fru Hjelm Wallén emot, men jag är för det. Vi har behov av att öppna lärarutbildningen för flera, inte bara för de studenter som från början är alldeles övertygade om att lärarbanan är det bästa för just dem. Detta åstadkommer man genom att konstruera en möjlighet att bli lärare också med en annan metod. Jag vet mer än väl att det finns många inom lärarutbildningarna som slåss för sin lärarutbildningsmetod. Därför är regeringen också förvissad om att den metoden skall finnas kvar. Men lika medveten är jag om att det kan gå att få fram bra lärare med en annan utbildningsgång, och därför tycker jag att också dessa lärare skall få möjlighet att utveckla sin yrkeskunskap.

Fru talman! Lena Hjelm-Wallén säger att vi är överens om ämneskunskapernas betydelse. Det är möjligen en läpparnas överensstämmelse. I sak röstar Lena Hjelm-Wallén alltid emot när regeringen föreslår en förstärkning av ämneskunskaperna. Fru Hjelm-Wallén har missuppfattat syftet med propositionen. Vad vi har velat göra är att öppna en väg till lärarutbildningar som många studenter i dag efterfrågar och som många skolor i dag är intresserade av att ta ansvaret för. Då tycker jag att det vore konstigt om regeringen skulle säga att den vägrar att tillmötesgå alla de krav som går ut på att man skall kunna bli lärare också enligt andra modeller än den som Lena Hjelm-Wallén tycker skall vara allena saliggörande. Möjligen, fru talman, illustrerar detta korta meningsutbyte skillnaden mellan Socialdemokraterna och den nuvarande regeringen. För Socialdemokraterna finns det bara en metod, för den här regeringen finns det många.

Fru talman! Jag är intresserad av att få veta vilka alternativ till utnyttjande av löntagarfonderna som regeringen på allvar överväger.
Fru talman! Jag vet inte om den restriktion som frågaren lade in i frågeställningen, dvs. vilka alternativ vi på allvar överväger, var ett sätt att testa om vi överväger Ny demokratis alternativ. Det var så jag uppfattade frågeställningen. Låt mig säga att de två huvudvägar som gäller är att huvuddelen av tillgångarna i fonderna skall användas för att stimulera framför allt forskningen. Det pågår ett beredningsarbete. Vi räknar med att lägga propositionen på riksdagens bord under hösten. Den återstående delen skall i huvudsak användas för att gynna någon typ av pensionsanknutet sparande. I det sammanhanget finns det också vissa möjligheter att utnyttja delar riktade till småföretag, såsom bl.a. tidigare har förekommit i delar av denna debatt. Förslag läggs fram under våren då det också kommer att fattas beslut, detta enligt tidigare meddelad planering.

Fru talman! Jag och Karl Erik Olsson har mottagit personer som uppvaktat i denna fråga. Karl Erik Olsson bereder frågan. Självfallet har det rätt stor regionalpolitisk betydelse i negativ mening, om utbildningen flyttas från Garpenberg.

Fru talman! Jag tycker inte att det är ett särskilt bra förslag. Jag tror att det skulle skapa oöverstigliga problem att avgränsa vilka grupper man i så fall skulle behandla på ett särskilt positivt sätt. Om frågan utvidgas till att gälla en allmän sänkning av arbetsgivaravgifterna vill jag säga att frågan har ställts många gånger, varvid det framhållits att man borde lätta på kostnadstrycket för det svenska näringslivet. Jag har ett antal gånger ställt mig avvisande, senast i går här i kammaren, då det gällt stora ofinansierade sänkningar av arbetsgivaravgifterna. Däremot är det regeringens avsikt att återkomma till riksdagen med förslag som rör småföretagarnas skatteförhållanden i andra avseenden, framför allt när det gäller att skapa med aktiebolagen likvärdiga expansionsmöjligheter, dvs. det som kallas neutral företagsbeskattning.
Fru talman! Arbetslösheten sveper ju fram som en tromb över världen, också över Europa och Sverige. Även om regeringen och riksdagen delvis kan trösta sig med att den svenska situationen är ganska hygglig, är det en dålig tröst för den som är arbetslös. Min fråga blir: Överväger regeringen att hjälpa kommuner och landsting att få stimulans att komma i gång med verksamheter som ger dagsverken till en måttlig kostnad? Kan man passa på nu när det är mycket prisvänligt för upprustning av lokaler m.m.?
Fru talman! Elver Jonsson tar upp en oerhört viktig fråga. Jag tycker att alla har skyldighet att i det rådande arbetsmarknadsläget se efter vilka möjligheter som finns att hjälpa till med arbeten. Från statens sida görs, som sagt, ett antal insatser. Jag tycker också att även kommunerna är skyldiga att försöka tidigarelägga både reparationer och nybyggande. Det gäller inte minst ombyggnad. Vi vet att det pågår en mycket intensiv ombyggnadsverksamhet när det gäller både kommuner och andra. Men jag är inte beredd att ge några särskilda subventioner för ändamålet.

Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. Är det utbildningsministerns mening att även de mindre och medelstora högskolorna skall få rätt att meddela undervisning för mastersexamen? Om inte, hur skall dessa högskolor stå sig i konkurrensen med de större högskolorna och universiteten?

Fru talman! Frågan om mastersutbildning är inte en fråga om status. Jag är beredd att rekommendera mastersutbildning till varje högskola som kan leva upp till de utomordentligt starka kvalitetskrav som en mastersutbildning av internationell jämförbar kvalitet måste uppfylla. Min uppfattning är, att i den mån mindre och medelstora högskolor i en examination av deras speciella förutsättningar i särskilda ämnen kan leva upp till dessa krav, är det ingenting som hindrar att också de kan få möjlighet att examinera på denna mycket höga akademiska nivå.

Fru talman! Riksdagen har tidigare ställt sig bakom ett förslag om ett tioårigt investeringsprogram med 300 milj.kr. varje år. Pengarna för de första tre åren utbetalades redan år ett, dvs. det blev en sammanlagd stimulans på ett bräde på nästan en miljard kronor. Därefter är det regeringens bedömning att detta bör vara ett ansvar för kommunerna, som det är på övriga områden när det gäller skolans inventarier och utrustning. Det påverkas inte av de uppgifter som frågeställaren just nu lämnade.
Fru talman! Regeringen tycker alltså att det är helt okej. Samtidigt som det kommer uppgifter om att skolans arbetsmiljö blir allt sämre drar man in miljardbelopp för att rusta upp denna arbetsmiljö. Detta satsar man i stället på stora skattesänkningar för dem som redan har en hel del.
Fru talman! Det var en vådlig missuppfattning av vad jag sade. Jag sade att regeringen redan har betalat ut en hel miljard och att vi därefter räknar med att kommunerna skall inse att de har ett ansvar för att erbjuda eleverna goda lokaler. Det ansvaret gäller ju för övriga skolinvesteringar. Jag har inte något skäl att anta att kommunerna skulle missköta sitt ansvar så att de inte upptäcker vad som är deras skyldigheter.

Fru talman! Turkiet utger sig för att vara en demokrati och söker också att bli accepterade i Europasammanhang och i internationella sammanhang. Det är självklart att vi måste kunna ställa högre krav på ett land som vill ingå i gruppen av demokratiska länder.

Då kan man fråga sig vad en massaker är. Det var ju det frågan handlade om. Skall det som hände i går när man, enligt tidningsuppgifter åtminstone, bombade en by så att 19 kurder dödades betraktas som en massaker, utrikesministern, eller är det en mindre blodsspillan? Då måste man ta upp Turkiets agerande mot sin civilbefolkning. Antalet människor som dödas är kanske mindre än vad Irak och Bagdadregimen kan göras ansvariga för. Varför agerar inte västvärlden hårdare mot Turkiet än vad man gör? Jag kan bara spekulera i att det finns stormaktsintressen och att bl.a. USA har baser i östra Turkiet. Man vill inte stöta sig med nationen Turkiet av det skälet. Därför överser man med de brott som sker mot de mänskliga rättigheterna och även med de massakrer -- jag vill betrakta det så -- där man bombar sin egen civilbefolkning. Därför vill jag återigen fråga utrikesministern om hon, när det gäller Turkiet och deras sätt att handskas med den kurdiska befolkningen, är beredd att föra en aktivare linje och att t.ex. påtala det övergrepp som skedde i går mot civilbefolkningen.
Fru talman! Jag kan bara instämma i att det är viktigt att vi protesterar mot alla de länder som begår brott mot mänskliga rättigheter, och övergreppen mot kurderna sker i alla de länder där kurderna bor. Jag tycker inte heller att det kan vara svårt för Sverige att reagera starkt på detta. Som Berith Eriksson sade, har UNHCR protesterat mot de övergrepp som skett i Turkiet, och från Amnesty får vi ju ständigt rapporter där vi kan konstatera t.ex. hur Turkiet systematiskt torterar människor. I Turkiet har man också vid ett flertal tillfällen mördat personer som engagerar sig för de mänskliga rättigheterna. Det är verkligen inte någonting som kan tolereras, inte i en demokrati och inte heller i andra länder. I fråga om Turkiet har vi speciella möjligheter, och jag nämnde förut den europeiska säkerhetskonferensen. De mänskliga rättigheterna och minoritetsfrågorna är ju viktiga delar av ESK processen, och det är värdefullt att det finns möjlighet att ta upp Turkiets behandling av kurderna vid den uppföljningskonferens som startar i Helsingfors den här månaden och när det gäller implementeringen. Turkiet har ju skrivit under på att landet skall respektera de mänskliga rättigheterna och också ge minoriteterna deras självklara rättigheter. Det tycker jag inte att Turkiet gör, och därför finns det all anledning att påtala detta i Helsingfors.
Fru talman! Det förvånar mig att interpellanten och övriga talare inte vill se den stora skillnaden mellan Turkiet och Irak. Faktum är ju att när förtrycket mot kurderna är som värst i Irak söker sig dessa samma kurder en fristad i Turkiet. Turkiet är en demokrati. Turkiet har allmänna val. I Turkiet går det att uttrycka opposition, att klandra regeringen. Det är också ett faktum att den nya regering som har tillkommit efter de allmänna valen har förklarat sin beredskap att på ett annat sätt än tidigare erkänna kurdernas etniska särart. Det är vidare ett faktum, som jag nämnde förut, att i regeringsunderlaget ingår ett parti som har sitt stöd framför allt bland Turkiets kurder. Detta är ju hoppingivande inslag och företeelser som vi måste ta vara på och som vi måste stödja. Sedan är det alldeles rätt, och det har jag också uttryckt, att de nyligen genomförda flygattackerna tar vi avstånd från. Dem klandrar vi. De är ett brott mot folkrätten. Jag sade detta nyss, och jag säger det igen. Men låt oss nu också ta fasta på de hoppingivande inslag som finns. Låt oss stödja den nya turkiska regeringen och framhålla att vi följer vad som sker med stort intresse. Vi hoppas att de förändringar som ställts i utsikt nu blir genomförda i praktiken. Låt oss inte heller blunda för PKK:s attacker mot civila. Turkiska småskollärare mördas för att de inte skall få undervisa kurdiska barn, osv. Vi måste också se de svårigheter som en turkisk regering har att arbeta med.

Fru talman! Jag tycker att utrikesministern gör det litet väl enkelt för sig, när hon antyder att vi inte borde kritisera och angripa Irak för dess övergrepp. Här i kammaren har ledamöter ett antal gånger gjort mycket starka fördömanden av de brott som Bagdadregimen med Saddam Hussein i spetsen har begått mot kurderna. Det har varit ihjälgasningen av befolkningen i Halabja, det har varit att man har drivit upp människor i bergen, osv. Det har vi med kraft protesterat mot. Vad det också handlar om här är inte bara att kritisera Irak, som begår alla de här övergreppen, utan också Turkiet som jag tycker att man kan ställa större krav på. Jag blir förvånad över utrikesministerns uttalande om Turkiet. Det är möjligt att man på formella grunder kan säga att landet har en konstitution som är demokratisk, men vi vet ju alla hur de faktiska förhållandena är i Turkiet, hur landet behandlar sina minoriteter. Visst får man i Turkiet till viss del kritisera den turkiska regeringen, men det förutsätter att man är turk, att man gör det på turkiska och att man definitivt inte driver den kurdiska frågan på det sätt som många kurder skulle vilja göra. Sedan till frågan om bombningarna. Utrikesministern säger att de är ett brott mot folkrätten. Ja, det är det självklart när turkiska stridskrafter flyger in över Irak och bombar. Men de bombar ju inom sitt eget land också. Det var vad som skedde i går. Enligt massmediauppgifter dödades 19 personer när Turkiet bombade en av sina egna byar. Har utrikesministern och regeringen fördömt detta? Det hände som sagt i går. Min uppfattning är att vi måste fördöma både sådana handlingar som utgör brott mot folkrätten, alltså när man ger sig in på annan stats territorium, men också när en regim begår sådana fasansfulla dåd mot sin egen civilbefolkning. Jag vill återigen upprepa frågan: Vad anser utrikesministern är en massaker? Är det när 19 personer dödas, eller skall det vara något visst hundratal, innan vi betraktar det som en massaker? Sedan vill jag bara hålla med Berith Eriksson i fråga om Turkiets sätt att behandla den kurdiska befolkningen. Även om det har blivit några grader behagligare i helvetet efter regeringsskiftet så är det fortfarande konfrontationspolitiken som gäller, där man med militära medel försöker undertrycka den kurdiska befolkningen. Det är också en realitet, vilket utrikesministern borde veta, att den turkiska militären hela tiden finns i bakgrunden, styr och ställer och bestämmer det mesta som händer i Turkiet. Eller rättare sagt: Utan militärens godkännande får inte förändringar göras och definitivt inte i den del av Turkiet där kurderna bor.